Herr talman! Jag har anslutit mig till utskottsmajoritetens uppfattning i den här frågan men ändå gjort ett särskilt yttrande för att fästa uppmärksamheten på att man här försöker dra i gång vårens skendebatt i riksdagen. Man försöker reducera hela frågan om riksplaneringen till i stort sett en fråga om riksdagens inflytande över planeringen. Det är riktigt, som herr Tobé var inne på, att det 1969 tillsattes en rådgivande expertgrupp, men vad som är avgörande här är ju att expertgruppen har gjort frågan om en fysisk riksplanering till enbart en fråga om markfördelning mellan olika intressen, Man har frågat Industriförbundet var industrin vill förlägga sin verksamhet. Då har man naturligtvis fått det svar som man måste få, om man nöjer sig med en så begränsad målsättning, nämligen att industrin framför allt önskar en lokalisering till Västkusten, därför att detta är fördelaktigt ur företagsekonomisk synpunkt. Risken med hela detta sätt att planera är att företagen får igenom sina krav. Man frågar: Var vill ni som företag lokalisera? De utpekar bestämda områden i landet där de vill planera, och så lägger man upp hela den s.k. riksplaneringen på det. Det blir en riksplanering där man helt och hållet begränsar sig till markfördelning mellan olika intressen, där industrins intressen blir styrande. Och varför blir de det? Jo, för att företagen är de enda som har ekonomiska beräkningar. Vad som saknas är samhällsekonomiska kalkyler till grund för någon form av riksplanering. Så får vi då den utveckling som vi har och som accelererar med avfolkning av stora delar av landet och med en ohämmad storstadstillväxt där man undan för undan får allt större storstadsproblem som man inte kan lösa. Planeringen tenderar alltmer att avgöras av vad som är företagsekonomiskt lönsamt, inte vad som är lönsamt ur hela samhällets synpunkt. Detta mönster går igen inte bara när man talar om riksplanering, där man begränsar sig till en sådan här prognosverksamhet över markanvändningen. Det går igen i ett sådant område som Storstockholm när man upprättar en regionplan. Vad är regionplanen för Storstockholm? Det är i stort sett inte heller annat än den typiska fysiska riksplaneringen där man gör vissa prognoser över storföretagens önskemål, och så kommer man fram till att här skall man ha ett stort bostadsområde, här skall man ha ett stort arbetsområde, här skall man ha ett stort köpcentrum för att detta är effektivt och lönsamt. Men man går aldrig vidare och ställer frågan: Effektivt och lönsamt för vem? För den som styr hela den utvecklingen är ju storfinansen och dess krav på företagsekonomisk lönsamhet, och under detta underordnar man planeringen och framför allt den fysiska riksplaneringen som får ersätta en riktig planering. Nå, vad händer då i brist på en verklig planering? I brist på denna har vi i realiteten en riksplanering, en riksplanering styrd och avgjord i storföretagens och bankernas direktionsrum, Det är konsekvensen av det som sker, Herr talman! Jag har för min del velat fästa uppmärksamheten på dessa problem i form av ett särskilt yttrande för att det inte skall bli en ensidig debatt där man försöker inbilla folk att man håller på med någon form av riksplanering och där man försöker dra i gång — som jag sade — vårens stora skendebatt om vilken som är mest intresserad i riksdagen av att få någon form av riksplanering. Reservanterna har precis samma utgångspunkt för sitt sätt att se på dessa frågor som t.ex. socialdemokrater och centerpartister har i utskottet. Om man över huvud taget vill bedriva någon form av riksplanering, måste man vidga den från begreppet fysisk riksplanering till begreppet planering i strid med de storfinansiella intressena. Det är framför allt andra områden som man måste angripa. Man måste gå in på frågan om styrning av krediter och liknande och ta itu med att försöka lösa den regionala krisen i strid med de storfinansiella intressena. Där lär inte denna s.k. fysiska riksplanering räcka särskilt långt.

Herr talman! Jag vill på en gång för att herr Engström inte skall missförstå min inställning säga att jag inte ser på den här frågan på samma sätt som herr Engström, som menar att planeringen leds av industriföretagen. En planering i detta sammanhang, som inte gör anspråk på att vara annat än en fysisk riksplanering, skall tjäna syftet att skilja mellan motsatta intressen av olika slag. Ett av de intressen som kommer i konflikt med alla möjliga andra intressen är naturligtvis industrin, Därför kan det vara bra att ta reda på vad industrin vill och vad den själv tänker använda av den svenska marken, Det är olyckligt att det är just dessa saker som publiceras först. Jag föreställer mig att hela naturvårdssidan och befolkningssidan och alla andra intressen också kommer in här. Det måste det göra, annars blir det ingen riksplanering. Men det är litet olyckligt att den publicering som har skett har varit litet ensidig på den punkten.
Herr talman! Det handlar inte alls om någon olycklig publicering, och jag har inte på något sätt missförstått herr Tobé. Vad som realiter sker är att det dels förs en skendebatt om riksplanering, dels sker en form av fysisk riksplanering på det sättet att man gör upp prognoser över markanvändning. Någon annan form av riksplanering sker inte. Det är huvudfrågan. Det handlar inte om vare sig missförstånd från min sida eller olycklig publicitet om vissa saker — det handlar om en medveten och bestämd inriktning. Man försöker inbilla folk att man håller på med någon form av riksplanering. Det gör man inte; den riksplanering som görs sker på ett helt annat sätt — i bankernas och storföretagens direktionsrum. Det är därför vi får den olyckliga utveckling av strukturen som vi har.

Herr talman! Jag skall börja med att instämma med herr Engström när han säger att detta är en skendebatt. Men det värsta är att det omdömet i mycket hög grad drabbar honom själv. Hans påståenden är inte med verkligheten överensstämmande, och följaktligen för han en skendebatt. Även reservanterna för i någon mån en skendebatt — de slår faktiskt in öppna dörrar. Orsaken till att vi centerpartister i utskottet inte har kunnat ansluta oss till reservanterna är helt enkelt den att departementschefen som svar på den interpellation som herr Tobé ställde i höstas gav det besked som efterlyses i motionen och även i reservationen. Utskottsmajoriteten är överens om att det hade varit riktigare att skjuta upp behandlingen av folkpartimotionen till hösten och då behandla den i samband med en hel del andra motioner som berör planeringsåtgärder av olika slag. Det hade enligt min uppfattning varit ett riktigt förfarande. Då har utskottet ett helt annat bakgrundsmaterial för sin bedömning av hela denna problematik. Departementschefen har förutskickat att en departementspromemoria kommer att skickas ut på remiss, och när den har kommit tillbaka till departementet kommer materialet att bearbetas och så småningom riksdagen ta ställning till en proposition i frågan. Jag skall återkomma något till vad herr Engström sade om den fysiska riksplaneringen. Han frågade: ”Vad är det för någonting? Det avser ju bara en planering för användning av mark och vatten på lång sikt. Det räcker inte långt.” Och så förebrår han departementschefen och regeringen för att de tar för lätt på dessa problem. Men det är inte ett korrekt återgivande av hur departementet ser på frågan. Rätt skall vara rätt när man diskuterar sådana här frågor, och jag skall be att få citera en del av vad statsrådet Lundkvist skriver i en artikel i Kommunal tidskrift: ”Den fysiska riksplaneringen skall betraktas som ett led — jämte flera andra — i den långsiktiga samhällsplaneringen på riksnivå. Det betyder att en fysisk riksplanering inte skall styra eller ersätta de andra former av riksplanering — ekonomisk, lokaliseringspolitisk osv. — som ständigt pågår inom ramen för regeringens arbete utan samordnas med dessa.” Den långsiktiga riksplaneringen måste sålunda fortgå i olika former, som kompletterar varandra. De avvägningar som görs i planeringen har naturligtvis en politisk innebörd. Det är givet att våra grundläggande krav på jämlikhet, valfrihet, trygghet och social välfärd måste vara vägledande för avvägningarna.” Jag kan som centerpartist helt ansluta mig till den målsättningen, och jag delar naturligtvis uppfattningen att den här planeringen har politisk innebörd. Och när vi behandlar den från politiska utgångspunkter, då kan vi ha olika synpunkter på hur man skall komma till rätta med t.ex. frågorna om resurstilldelning och om hur planeringen skall genomföras. Men det är någonting som vi får diskutera, menar jag, när vi en gång får erforderligt material i våra händer i utskottet. Då får även herr Engström möjlighet att föra fram sina synpunkter. Om vi är överens om att det inte räcker med en fysisk riksplanering, så måste ju de ekonomiska, lokaliseringspolitiska och andra avvägningarna också komma in i bilden, och då får väl herr Engström anlägga sina politiska värderingar på dem. Men man skall inte beskylla regeringen — det tycker jag är orättvist — för att inte ha beaktat även andra saker som sammanhänger med ekonomisk planering över huvud taget.

Detta gäller självfallet också frågan om hur en sådan planering skall fogas in i den demokratiska beslutsprocessen, dvs. i vilka tormer de ansvariga politiska instanserna skall handlägga denna planering.” Det är ju ett klart besked från statsrådet om hur han tänker hantera de här frågorna. Sedan är det alldeles uppenbart att vi kan ha uppfattningar som avviker från departementschefens om när riksdagen skall kopplas in, men vi måste ha statsrådets bedömning av de här frågorna i våra händer, innan vi tar ställning till på vilket sätt parlamentariker skall kopplas in i beslutsprocessen. Till slut bara några ord om det särskilda yttrande som vi centerpartister i utskottet har avgivit! Vi delar utskottets uppfattning, men vi har velat klargöra centerns inställning till planeringsfrågorna.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
Herr talman! Det är ju intressant att höra herr Grebäck säga att andra saker väl får komma in senare. Men det är inget vederläggande av mitt påstående att det är en skendebatt. Det försöker herr Grebäck vända till en motanklagelse. Jag har sagt att vad man bedriver är en fysisk planering, som inte är någonting annat än en prognosverksamhet i fråga om hur man skall använda olika markresurser. Det går inte att bestrida det genom att hänvisa till vad departementschefen har sagt, utan det kan man bara bestrida genom att säga att jag har fel. Hittills har den s.k.'fysiska riksplaneringen bedrivits på det sättet, vilket bl.a. har illustrerats på ett mycket förnämligt sätt i en bok som har utgivits av en av våra främsta debattörer på detta område, nämligen Ronny Svensson. Det vore alltså bättre att försöka bestrida riktigheten av vad jag säger än att påstå att jag för en skendebatt.
Herr talman! Herr Engström har inte fel, han har rätt. Det är ingen som har sagt att det är någonting annat än en fysisk riksplanering som förbereds. Men det är klart att den måste fogas in i den övriga samhällsplaneringen. Till utskottets ärade ordförande skulle jag vilja säga att jag tycker att utskottets majoritet tar litet för lätt på detta. Man kan alltså tänka sig vara nöjd med att riksdagen år 1973 första gången får ta ställning till hur riksdagens roll i riksplaneringen skall vara. Vi har litet mera bråttom, och vi tycker nog att riksdagen skulle få tillfälle att diskutera dessa saker, att ha en beredskap på riksplaneringssidan innan remisserna har gått ut för den riksplanering som skall göras sedan förslaget publicerats i höst. Det går ju inte att remittera det till riksdagen direkt — jag vet inte hur det skulle gå till. Det remitteras till landsting, kommuner, olika sammanslutningar, naturligtvis även till industrier, men till riksdagen kan man inte remittera det. Det måste komma i annan form, och vi har som sagt litet mera bråttom än vad majoriteten anser sig ha.

Herr talman! Den utveckling av företagshälsovårdens förutsättningar som föreslås i proposition nr 23 och som tillstyrks enhälligt av socialutskottet är att hälsa med tillfredsställelse. Jag använder ordet enhälligt för att markera att det i folkpartireservationerna till utskottets betänkande föreslås några betydelsefulla kompletteringar och betoningar, men inga erinringar görs mot propositionen i dess huvuddrag. Reservationerna är i sak inte av någon avgörande omfattning men markerar väsentliga principer. Innan jag något motiverar reservationerna vill jag liksom tidigare påpeka att riksdagen inom loppet av två veckor har tre olika debatter om arbetsmiljöfrågor. Utöver dagens debatt är det de skilda behandlingarna av yrkesskadeförsäkringens finansiering och av ett antal fristående arbetsmiljömotioner. Det hade varit av värde i sak och även tidsmässigt för riksdagen, om de här viktiga frågorna hade kunnat behandlas i ett sammanhang. Då hade vi fått en genomgripande debatt om hela arbetsmiljöområdet — ett av de viktigaste politiska fälten under 1970 talet. Jag skall nu närmare motivera folkpartiets tre reservationer om företagshälsovården till socialutskottets betänkande nr 11. Jag avstår då från en bred utblick över hela arbetsmiljöfältet — den har vi haft möjlighet att göra i anslutning till en tidigare debatt. Jag nöjer mig med att hänvisa till folkpartiets partimotion nr 247 vid årets riksdag och till motionen 1232 som behandlas i det här utskottsbetänkandet; det kan räcka. Jag vill bara ur den senare motionen läsa upp det som markerar vår grunduppfattning i företagshälsovårdsfrågorna: ”Med en utbyggd företaghälsovård blir det både naturligare och lättare att i ett företag motivera och genomföra förebyggande åtgärder i arbetarskyddsverksamheten. — — — Starka skäl, främst humanitära, talar för en obligatorisk företagshälsovård även i vårt land. Tryggheten i arbetet måste enligt vår uppfattning ges denna utvidgade innebörd. Åtgärder som förbättrar de anställdas hälsa och minskar antalet olyckor har också stor företagsoch samhällsekonomisk betydelse.” De tre folkpartireservationerna rör tillsättning av personal inom företagshälsovården, företagshälsovårdscentraler och utbildning för nu verksam personal inom företagshälsovården. Vi vill att företagsnämnderna skall få avgörande inflytande över företagshälsovården. Detta kan bäst dokumenteras genom att nämnderna får medverka vid personaltillsättningen, antingen så att nämnderna själva får tillsätta företagshälsovårdspersonalen eller så att tillsättningen sker i samråd med företagsnämnderna. De på denna punkt allmänt hållna direktiven till arbetsmiljöutredningen vill vi förtydliga med detta klara krav på ökad företagsdemokrati. Det ansluter sig till våra övriga krav på en bättre arbetsdemokrati, något som vi har anledning diskutera inom kort vid behandlingen av ett annat ärende. Herr talman! Jag yrkar på denna punkt bifall till reservationen 2 av herrar Hamrin och Romanus, i vilken det yrkas att riksdagen i anledning av motionen 1232 i motsvarande del hos Kungl. Maj:t begär förslag om att personalen inom företagshälsovården skall tillsättas av eller i samråd med företagsnämnden. Vad företagshälsovårdscentralerna beträffar är det en fråga som så småningom kan komma att behandlas av den redan tillsatta företagshälsovårdsdelegationen. Vi vill markera att vi fäster särskilt avseende vid de små och medelstora företagens möjligheter att erbjuda sina anställda Yöretagshälsovård. Speciellt i glesbygdsområden kan detta vara svårt. Det får inte bli så att de anställda vid dessa typer av företag kommer i ett sämre läge än anställda vid stora företag när det gäller företagshälsovården. För att markera detta lägger vi tonvikten vid ordet skyndsamt. Det är där vi skiljer oss från utskottsmajoriteten. Vi vill att de små och medelstora företagens företagshälsovård skall utvecklas i samma takt som de stora företagens, dvs. skyndsamt. Detta är också en av flera förutsättningar för att vår långsiktiga målsättning, en obligatorisk företagshälsovård, skall kunna uppnås. Företagshälsovård är ju en icke-materiell del av arbetets villkor. De materiella lönemässiga villkoren kommer alltmer att kompletteras med icke-materiella förmåner, som exempelvis inte kan utsättas för marginalbeskattning, någonting som är alltmer betydelsefullt för allt fler löntagare. Företagshälsovården kommer i framtiden att bli en lika självklar faktor som t.ex. semester, ett annat icke-materiellt villkor i arbetet om vilket vi har kunnat lagstifta. Man kan se företagshälsovården på samma sätt. Herr talman! Jag yrkar på denna punkt bifall till reservationen 3 av herrar Hamrin och Romanus. Slutligen tar vi upp utbildningsmöjligheterna för den nu yrkesverksamma personalen inom företagshälsovården. Den får inte komma i ett sämre konkurrensläge, när välutbildad personal kommer ut på denna arbetsmarknad; det är ett elementärt trygghetskrav för den nu verksamma personalen. Vi vill att riksdagen uttalar att den nu yrkesverksamma personalen inom företagshälsovården bör garanteras möjlighet till en utbildning av samma standard som den som föreslås i propositionen för nytillkommande arbetskraft. Det kan innebära specialkurser när man tar hänsyn till det kunnande och de förutsättningar som den redan yrkesverksamma personalen har. Det kräver särskilt hänsynstagande så att de människor som nu gör goda insatser i företagshälsovården inte slås ut i konkurrensen med de nya, välutbildade personalgrupper som kommer till. En fråga inom utbildningssektorn som vi tillmäter stor vikt — vi påpekar det i partimotionen nr 247 — är att arbetsmiljöinslagen i teknisk och medicinsk grundutbildning förstärks kraftigt. Herr talman! På den här punkten yrkar jag bifall till reservationen 4 av herrar Hamrin och Romanus.

Herr talman! Under denna riksdag har vi, som herr Norrby uttryckte det förut, åtskilliga gånger haft frågan om arbetsmiljö uppe till diskussion och beslut. Socialministerns förslag till förbättringar i arbetsmiljön har väckt stor anslutning, beslutet om fondbildning i arbetarskyddsfrågor har tagits, och i dag står vi i begrepp att ta ytterligare ett stort steg framåt, nämligen när det gäller att bygga ut företagshälsovården, något som vi från socialutskottet hälsar med stor tillfredsställelse. Den förbättring av företagshälsovården som socialministern framlägger är värd några ord beträffande själva sakinnehållet. Vi har i dag omkring 200 företagsläkare i vårt land. Nu föreslår socialministern att antalet skall ökas till 650 under de närmaste åren, Han hade givetvis velat gå längre, men vi vet att det råder brist på läkare, och följaktligen har man tvingats att sätta en gräns vid det här talet. För att göra samarbetet smidigare föreslår socialministern en företagshälsovårdsdelegation med företrädare för arbetsmarknadsparterna, sjukvårdshuvudmännen och arbetarskyddet. En utbyggnad av utbildningen vid arbetsmedicinska instituet ingår också i förslaget. Avsikten är att man skall utbilda 45 läkare, 50 skyddsinspektörer och 60 sjuksköterskor om året i företagshälsovård. Detta innebär att arbetsmedicinska institutet får en betydande förstärkning, vilket i sin tur innebär att kostnaderna kommer att öka med 2,5 miljoner kronor under de närmaste åren. Den proposition som vi nu har att behandla har föregåtts av en utredning, där man starkt betonat företagshälsovårdens förebyggande karaktär. I remissvaren har bl, a. socialstyrelsen betonat att sjukvårdens omfattning inom företagshälsovården bör hållas begränsad och att utbyggnaden av företagshälsovården måste samordnas med samhällets allmänna hälsooch sjukvård. Detta uttalande har utskottet helt kunnat ansluta sig till. I anslutning till propositionen har flera motioner väckts. De rör huvudmannaskapet, kursverksamheten vid arbetsmedicinska institutet, tillsättande av företagsläkare m.m. De reservationer som lämnats tar i varje fall till en del sikte på dessa förslag. Men låt mig först, herr talman, säga några ord om vissa väsentligheter i propositionen. Den tar inte någon definitiv ställning till vilken modell det skall vara för organisationen av företagshälsovården. Departementschefen anför fyra olika möjligheter. Antingen skall huvudmannaskapet ligga hos ett eller hos flera företag eller delvis ligga hos landstingen eller också delas mellan landstingen och företagen. Organisationen är i dessa fall uppbyggd efter den överenskommelse som träffades mellan LO och Arbetsgivareföreningen för tre år sedan. Utskottet vill för sin del betona, att det är viktigt även om huvudmannaskapet ligger hos något eller flera företag att man har ett gott samarbete och samverkan med landstinget i vederbörande län. Det skall också sägas att de olika förslag till lösningar som skisserats i propositionen tar hänsyn till de lokala förutsättningar som finns på de olika orterna. Vi har nyligen fått en arbetsmiljöutredning, där man i direktiven understryker att de enskildas möjlighet att utöva inflytande på utformningen av arbetsmiljön bör ägnas stor uppmärksamhet. Jag vet att utredningen redan arbetar efter de linjerna. Utskottet understryker för sin del att det borde vara lämpligt för arbetsmiljöutredningen att redan under arbetets gång göra en försöksverksamhet och säger också ifrån att i en sådan verksamhet skulle företagsdelegationen spela en viss roll. Ja, herr talman, efter detta skall jag säga något om de reservationer, som har lämnats. Men jag vill först säga till herr Engström, att han höjer inte blodtrycket på mig därför att han går upp i talarstolen. Snarare skulle jag vilja säga att jag sällan känt mig så lugn som när jag hörde herr Engström försöka argumentera för sin linje. Herr Engström sade att frågan var så viktig att fru Marklund inte kunde uppträda utan att man måste ha herr Engström som expert i talarstolen. Uppriktigt sagt tror jag att fru Marklund skulle ha kunnat hålla ett tal, som varit minst lika bra som det herr Engström höll. Nog om blodtrycket och nog om de yttre ramarna kring den här diskussionen. Innan jag tar upp de kommunistiska reservationerna till bemötande skulle jag vilja fortsätta med att säga att både herrar Engström och Hagberg använder sig av en vokabulär, som rör sig med 1920 och 1930-talens klass-mot-klass-anda som kommunisterna då drev. ”Arbetsköpare” säger herrarna litet föraktfullt. Låt mig säga att de arbetsgivare, som verkligen försökt åstadkomma en företagshälsovård, har gjort en god insats både för sina anställda och för samhället i dess helhet. Det där föraktfulla ordet arbetsköpare vill i varje fall jag inte ge mycket för. Låt mig, herr Engström, knyta an till den diskussion vi hade här för 14 dagar sedan, då herr Engström talade om de s.k. socialistiska länderna såsom föregångare på så många områden, Det gällde då förslitningen av människorna. Om vi tillämpar herr Engströms ord på de länderna är det staten som är arbetsköpare. Det måste ju bli resultatet med den vokabulär som herrar Engström och Hagberg använder. Men nu får det vara nog med resonemang kring de formerna. Vad beträffar själva sakfrågan, där man alltså vill reservera sig mot utskottets förslag, vill jag återigen understryka, att det inte är utsagt i propositionen att företagen nödvändigtvis skall vara huvudmän. Proposi tionen lämnar den frågan öppen och anvisar fyra olika modeller till lösning. Det är inte alls sagt att arbetsgivarna nödvändigtvis skall vara huvudmän. Det kan lika gärna vara landstingen eller en gemensamt driven verksamhet i det fallet. Jag vill understryka att vi från vårt håll betraktar företagshälsovården som så viktig att det finns all anledning för de anställda att med verklig offensivanda gå in för att få den utbyggd på så många ställen som möjligt. Det ligger följaktligen i de anställdas intresse att man här driver på. Jag tror inte att man gör det bara genom att stå och hålla tal av ungefär den klass som herr Engström gjorde här. Det är klart att det kan riktas kritik mot en del av den nuvarande företagshälsovården, men det gäller ju då bara att praktiskt ta vara på de möjligheter som finns att förbättra den. Den proposition som vi nu har på riksdagens bord går helt enkelt ut på att man kan få förbättringar i det tillstånd som råder. Nog sagt om den reservationen, den är egentligen inte värd några ytterligare kommentarer, Sedan tänker jag säga någonting om den andra kommunistreservationen, den som handlar om utbildningen. Här försöker man kritisera arbetsmedicinska institutets verksamhet. Jag vill inte hålla för otroligt att det kan riktas kritik mot den. Men det väsentliga är att man söker bygga ut möjligheterna för arbetsmedicinska institutet att verka, att utbilda fler människor osv. Det är ju på det sättet vi skall skapa förbättringar. Jag tror också — det har bl.a. understrukits i en socialdemokratisk motion — att det är viktigt att man även på den vanliga undervisningsvägen söker åstadkomma ökad utbildning för människor som skall arbeta inom företagshälsovårdens område, Jag är helt med på att det är en riktig väg att gå. Men eftersom vi nu i första hand satsar på arbetsmedicinska institutet för att utbilda läkare, skyddsingenjörer osv. får vi främst inrikta oss på det. Därefter får vi gå ett steg vidare när möjligheter till det finns. Jag vill betona att en proposition om utbildning i Luleå som lagts fram tidigare i år gäller direkt utbildning just på det området som bl.a. den socialdemokratiska motionen pekade på att man skulle ha. Det är alltså inte så att man sätter stopp för utbildning på detta område, utan det blir nästa etapp. I anledning av den kritik som från kommunisthåll riktas mot arbetsmedicinska institutet vill jag säga att det inte är offer för några slags arbetsköparintressen, utan det är ett helstatligt institut som på saklighetens grund söker åstadkomma förbättringar just på det område som vi här diskuterar. Det är klart att man kan kritisera en och annan sak. Men glöm inte att det här inte är någonting som är sammankopplat med arbetsgivarintressen såvida inte arbetsgivarintressen kan betecknas som så att det är viktigt att vi har människor med god hälsa i våra företag. Det är ett gemensamt intresse för hela samhället oavsett om man är arbetsgivare eller löntagare. Hälsan är det viktigaste vi har.

Vi har inte de resurserna. Vi måste också använda oss av de andra möjligheterna. Det är precis vad som här sker. Detta får räcka som kommentar till den andra kommunistiska reservationen, Så några ord till herr Norrby och folkpartiet. Herr Norrby var vänlig nog att säga att det egentligen var ett enhälligt utskott, men att folkpartiet ändå ville göra några betydelsefulla markeringar. Uppriktigt sagt, herr Norrby, har jag svårt att se att det i de reservationer som kommer från folkpartiet skulle finnas någonting av egentligt värde och som skulle innebära att ni ville markera några förbättringar. Jag vågar säga att ni i en av reservationerna har skrivit svagare än utskottsmajoriteten. Vi understryker mycket starkt vad socialministern noterat, och utskottet vill följaktligen gå minst lika långt som folkpartimotionen. Jag avser frågan om utbildningsprogrammet, där utskottet skriver: ”Det bör dock i enlighet med vad departementschefen anför starkt understrykas att personer som nu är sysselsatta med tekniskt arbetarskydd inte bör kunna stängas ute från utbildningen för skyddsingenjörer.” — Här har vi alltså betonat att de som redan finns i verksamhet också skall få möjlighet till vidareutbildning. Innehållet i folkpartiets reservationer i övrigt är detaljer som inte har särskilt stort värde. Folkpartiets representanter vill ha företagshälsovårdscentraler inrättade och de vill också ha en utredning om huvudmannaskapet för dessa. Utskottet hänvisar på denna punkt till att det ankommer på företagshälsovårdsdelegationen att överväga hur det regionala samarbetet för företagshälsovården skall ordnas. Vi säger också att det därvid kan prövas huru det skall bli med hälsovårdsbussar osv. Jag kanske skall säga ytterligare en sak beträffande folkpartiets reservationer, och jag syftar på den reservation som gäller tillsättning av personal inom företagshälsovården. Folkpartiet vill att företagsnämnderna skall tillsätta personal eller att tillsättning skall ske i samråd med dessa. Med hänvisning till den redovisning som jag tidigare har lämnat beträffande arbetsmiljöutredningen och dess möjligheter att anordna försöksverksamhet anser utskottsmajoriteten att det inte finns någon anledning att tillstyrka motionen i det avseendet. För övrigt skulle jag vilja ställa ett par frågor till herr Norrby: Hur blir det när flera företag skall samsas om en verksamhet? Vem skall då tillsätta delegationen? Det finns en mängd företag i det här landet som inte har företagsnämnder. På vad sätt skall tillsättningarna där ske? Skall det göras något slags samordning av det hela? Folkpartiet har egentligen bara föreslagit ett system utan att närmare reflektera på hur det kommer att bli i verkligheten. Herr talman! Jag tycker inte att det finns anledning att uppehålla mig längre vid folkpartireservationerna heller. Det är, som herr Norrby själv sade, inte så märkvärdiga ting. Och med hänsyn till att det är rätt sent på dygnet inskränker jag mig till det anförda, herr talman, och yrkar bifall till socialutskottets hemställan.

Herr talman! Ett kort genmäle är kort, och jag bör väl heller inte offra alltför lång tid på herr Karlssons i Huskvarna blodtryck. Jag har inte sagt att frågan är så viktig att jag måste tala. Jag fäste bara uppmärksamheten på att vad jag säger kanske leder till att herr Karlsson reagerar som han gjorde förra gången. — Nog sagt om detta. Jag går över till frågan om vokabulären — arbetsköpare och lönearbetare. Vi lever i ett klassamhälle, där en del människor äger produktionsmedlen och andra tvingas sälja sin arbetskraft för att kunna leva, Jag kan inte inse att det ligger något föraktfullt i att använda vetenskapliga begrepp på en objektiv verklighet som vi lever i. Det är väl snarare så att herr Karlsson har en föraktfull inställning till problematiken. Nog sagt om det. Vad som kan vara intressant att ta upp i detta sammanhang är att herr Karlsson säger att man inte tagit definitiv ställning till vilken modell man skall ha och att det lika gärna kan vara landstingen som är huvudmän. Ja, det är möjligt att det kan vara när det gäller en region inom ett landstingsområde eller industriområde. Men herr Karlsson skall inte försöka göra gällande att det kan bli fråga om att landstingen skall vara huvudmän för företagshälsovården i storföretagen och i medelstora företag, utan på de områdena blir det fråga om en företagsintegrerad företagshälsovård som byggs in som en stabsfunktion inom företaget — allt enligt de målsättningar som man arbetar efter. Och det är ju det som är huvudfrågan när det gäller huvudmannaskapet. Vad jag argumenterade för var alltså att man skulle bryta detta mönster och ställa företagshälsovården vid de stora företagen primärt under landstingens huvudmannaskap och under de anställdas inflytande och kontroll i stället för att som nu ha den omvända ordningen, där företagshälsovården är helt integrerad som en stabsfunktion i företagen och där arbetsköparna har det avgörande inflytandet. Det är ju det diskussionen gäller. Beträffande frågan om arbetsmedicinska institutet gäller att det ändå i väldigt hög grad hittills har varit uppknutet kring de målsättningar som Svenska arbetsgivareföreningen ställt upp med produktivitet och lönsamhet som främsta krav och därefter arbetstillfredsställelse i den mån det icke kolliderar med produktiviteten och lönsamheten. Det är alltså denna kritik mot arbetsmedicinska institutets uppknytning kring SAF:s uppställda målsättningar som det gäller. Det är helt nödvändigt att en översyn görs av detta institituts verksamhet och att det frikopplas från dessa intressen och framför allt från dessa målsättningar.

Herr talman! Om utskottets ordförande hade lyssnat på vad jag sade, hade han inte behövt göra en del av de kommentarer han gjorde. Beträffande utbildningsfrågorna motsäger vi inte departementschefens uttalande, som starkt understryker att personal som nu är sysselsatt med tekniskt skyddsarbete inte bör kunna stängas ute från utbildning för skyddsingenjörer bara för att de saknar viss formell kompetens. Vad vi vill betona är att den personal som nu är verksam inom företagshälso vården bör garanteras likvärdig utbildning. Det betyder alltså en markering av att den personalen inte skall komma i ett sämre läge när välutbildade kadrer kommer ut på denna arbetsmarknad, Det är således en mera markerad attityd vi vill uppvisa i den frågan, och vi tycker att riksdagen redan från början skall uttala sig för denna princip. Det är en trygghetsfråga för den verksamma personalen inom företagshälsovården.

Vi vill alltså ha en skyndsamhet på denna punkt, och det var där vi markerade vår särmening. Det särskilda fördjupade företagsdemokratiska krav vi har på tillsättning i sararåd med företagsnämnder av personal inom företagshälsovården inrymmer ju samrådsmöjligheten, som är tillämpbar när flera företag samverkar om en företagshälsovårdscentral. Vi har alltså här gjort tre principiellt ganska viktiga markeringar. Men de är, som jag nyss betonade, i sak inte av stor omfattning. Vi vill principiellt göra vissa attitydmarkeringar, men i grunddragen är vi helt överens med departementschefen om reformförslagen.

Herr talman! Herr Engström tog på nytt upp ordet arbetsköpare, Han sade att vi ju lever i ett klassamhälle och att han använde sig av vetenskapliga begrepp i detta sammanhang. Ja, jag undrar var herr Engström fått sin kunskap om ordet arbetsköpare och om vad det betyder. Det skulle vara intressant att få ett klarläggande av det. För min del tolkar jag det på det sättet att den kommunistiska gruppen i riksdagen i dag använder ordet arbetsköpare därför att den har fått konkurrens med KFML. Jag tror att det i stort sett är där som vetenskapen ligger. Vad beträffar talet om att landstingen skulle kunna överta företagshälsovården vid storföretagen vill jag betona vad jag sade förut. Landstingen har för närvarande stora arbetsuppgifter. Vill man nå snabba resultat med utbyggnaden av företagshälsovården — och det föreställer jag mig att också herr Engström vill — får man söka sig fram på olika vägar. Knyter man företagshälsovården till landstingen så tror jag att det kommer att gå saktare. Vill man nå resultat bör man följaktligen lämna olika vägar öppna. Beträffande de anställdas inflytande vill jag säga att jag inget högre önskar än att de anställda med verklig kraft skall ställa sig bakom de här tankarna om företagshälsovården och via sina fackliga organisationer göra de påtryckningar som är nödvändiga. Då tror jag att det också finns förutsättningar för dem att nå betydelsefulla resultat. Följaktligen krävs det aktivitet av de anställda för att de via fackföreningsrörelsen skall få vara med om att bygga upp en förbättrad företagshälsovård. Jag vet att man på många håll har gjort verkliga ansträngningar för att nå resultat och också lyckats. Så bara ett par ord till herr Norrby, som upprepade vad han sade förut, nämligen att man från folkpartiets sida egentligen bara ville markera vissa ting. Jag är medveten om att man har velat göra markeringar, men jag betonar än en gång att dessa är överflödiga. De innebär inte några som helst förbättringar av utskottets skrivning. De har väl egentligen kommit till bara för att man ville ha reservationer. Vi kan, herr Norrby, inte nå snabbare resultat på det här området och inte nå längre än vad våra gemensamma resurser medger.
Herr talman! Först frågan om arbetsköpare och lönearbetare. Att kapitalister köper arbetskraft och arbetare säljer arbetskraft i ett kapitalistiskt samhälle har faktiskt lärofader Marx upplyst oss om, och det trodde jag att herr Karlsson ändå hade läst. Det behövs inte några sentida små sektbildningar för att man skall använda den vokabulären. Landstingen har så mycket att göra, sade herr Karlsson, så de kan inte överta det här huvudmannaskapet, utan skall man få någonting gjort måste man göra det på ett annat sätt. Vi har hållit på i tio år och föreslagit att landstingen skulle överta huvudmannaskapet, men det har inte blivit någonting gjort. Kanske är det så att ingenting gjorts just därför att man inte löst huvudmannaskapsfrågan. Herr Karlsson sade att han inte önskar någonting högre än att de anställda får ett ökat inflytande. Men det räcker inte med att önska i denna värld. Vi lever, som jag sade, i ett klassamhälle med ordentliga motsättningar mellan dem som äger produktionsmedlen och dem som tvingas sälja sin arbetskraft. Då får man väl inte heller i det här huset nöja sig med att önska, utan man får försöka göra någonting för att tillförsäkra lönearbetarna ordentliga maktbefogenheter. Det är ju det diskussionen gäller.
Herr talman! Om herr Engström hade läst propositionen, så hade han sett hur vi vill försöka lösa problemet. Herr Engström har tydligen skrivit sitt anförande utan att ha studerat så noga vad propositionen innehåller. I fråga om Marx och den så kallade vetenskapliga vokabulären säger jag som jag sade förut, nämligen att i så fall finns det väl arbetsköpare även i de länder som herr Engström har som sin andliga hemvist. Men där är det bara staten som köper arbetskraften. Här kan det vara både staten och andra. Med andra ord: Ert resonemang om arbetsköpare har ni börjat därför att KFML konkurrerar med er. Det är hela saken.

Herr talman! Jag skall inte nämnvärt förlänga debatten men det är på ett par punkter jag känner ett behov att göra några understrykningar. Det är utan tvivel en på sitt sätt viktig proposition som vi här behandlar i kväll, ty den tar inte bara upp vitala frågor utan den anger också riktlinjerna för en utveckling på detta mycket väsentliga område. Då skulle jag vilja framför allt understryka företagshälsovårdens förebyggande karaktär och betydelsen av en nära anknytning till arbetsplatserna, Med andra ord måste företagshälsovården betraktas som en utbyggd del av ett modernt arbetarskydd. LO har genom förhandlingar och avtal fått arbetsgivarna att ta på sig kostnaderna för företagshälsovården just för att företagshälsovården liksom arbetarskyddet i övrigt ute på arbetsplatserna är något som arbetsgivarna måste vara skyldiga att kostnadsmässigt svara för. Men att arbetsgivaren skall bära kostnaderna får givetvis inte hindra att de anställda har ett direkt och väsentligt inflytande över företagshälsovården vid företaget. Det är fastslaget i det avtal som gäller att samråd rörande företagshälsovården skall föras ”endera inom företagsnämnden, skyddskommittén eller ett särskilt för ändamålet tillsatt råd för företagshälsovård”. Det bör herr Norrby i Åkersberga observera. Hela frågan om de företagsdemokratiska rättigheterna är en av de stora frågorna på LO:s kongress i år. Den gäller självfallet — jag skulle vilja säga i hög grad — även företagshälsovården. Jag vill också erinra om att en av de viktigaste uppgifterna för arbetsmiljöutredningen är att tillförsäkra de anställda ett ökat inflytande i de beslut som rör deras egen arbetsmiljö. Dessa frågor om de anställdas inflytande är det väsentliga när det gäller företagshälsovårdens organisation, Sedan är det en helt annan sak att det är mycket betydelsefullt — och jag vill understryka detta — med en nära samverkan mellan företagshälsovården och den allmänna hälsooch sjukvården. De organisationsmodeller som presenteras i propositionen och som LO har anslutit sig till ger utrymme för en sådan sakligt motiverad samordning mellan företagshälsovården och den allmänna hälsooch sjukvården. Låt mig, herr talman, i detta sammanhang erinra om att fackföreningsrörelsen och det socialdemokratiska partiet i slutet av år 1969 lade fram ett gemensamt konkret handlingsprogram för just en bättre arbetsmiljö. Punkt för punkt håller nu detta program på att förverkligas. Jag skall inte ta upp tiden, herr talman, med att redovisa allt som skett, men låt mig ändå påminna om några väsentliga saker. Lagstiftningen om 40 timmars arbetsvecka har genomförts. Arbetarskyddslagstiftningen har fått mycket betydande resursökningar, Yrkesinspektionen har förstärkts kraftigt och kontrollmöjligheterna har ökat. En arbetarskyddsavgift från arbetsgivarna har nyligen beslutats och genom den bildas en arbetarskyddsfond med betydande resurser för forskning, utbildning och information om arbetsmiljöfrågorna. En fullständig översyn av yrkesskadeförsäkringen startas inom kort. Den nu föreliggande propositionen gäller en kraftig utbyggnad av företagshälsovården och ökade resurser för arbetsmedicinska institutet. Och sist men inte minst: en genomgripande översyn av hela arbetarskyddslagstiftningen har satts i gång inom den mycket viktiga arbetsmiljöutredningen. Målsättningen för den nya arbetarskyddslagstiftningen finns i direktiven för arbetsmiljöutredningen. Den målsättningen är att arbetarskyddet skall ta ansvaret för de anställdas hela hälsosituation i arbetslivet, att miljön på arbetsplatserna i olika avseenden skall anpassas till människans fysiska och psykiska förutsättningar och att de anställda skall tillförsäkras ett ökat inflytande över sin egen arbetsmiljö. Den kraftiga satsning på arbetsmiljöfrågorna som nu är i gång bygger på en nära samverkan — jag vill också stryka under det — mellan regeringen och fackföreningsrörelsen. Det är för oss i det socialdemokratiska partiet självklart att i en gemensam handlingslinje med fackföreningsrörelsen söka lösningen på dessa viktiga frågor lika väl som på andra trygghetsfrågor — låt mig nämna exempelvis striden om ATP. Mot den bakgrunden skulle jag vilja göra en kort kommentar till de inlägg som har kommit från kommunistiskt håll. När regeringen, som i det nu föreliggande ärendet, har lagt fram mycket viktiga förslag beträffande arbetsmiljöfrågorna i direkt samverkan med fackföreningsrörelsen får vi uppleva att man från kommunistiskt håll med denna märkliga vokabulär, som herr Karlsson i Huskvarna med rätta brännmärkt, ifrågasätter motiven. Inser man inte att man anklagar fackföreningsrörelsen? Allt detta faller ju på sin egen orimlighet. Den kommunistiska inställningen avslöjar också på sitt sätt förakt för en konstruktiv reformpolitik. Jag vill till sist, herr talman, bara säga att vi från den rörelses sida som jag representerar kan försäkra att vi även i fortsättningen kommer att föra en progressiv radikal reformpolitik, och vi kommer att göra det i mycket nära samverkan just med den fackliga rörelsen.
Herr talman! När också socialministern talar om vår mycket konstiga vokabulär vill jag kort och gott säga till honom att det är en skendebatt att föra över diskussionen till en fråga om vokabulären. Vill man bestrida den får man bestrida realiteteterna, det samhälle som vi lever i. Socialministern sade att vi framför beskyllningar mot fackföreningsrörelsen. Men också inom fackföreningsrörelsen råder det delade meningar i dessa frågor. Det finns på många håll en mycket kraftfull opinion bl.a. för att landstingen skall vara huvudmän för företagshälsovården. Det finns med all säkerhet på många håll en lika kraftfull opinion för att man skall ha en annan inriktning när det gäller utbildningsfrågorna än den som är skisserad i propositionen. Det går alltså inte att avfärda kritiken mot att reformer sker för långsamt och är felinriktade bara med att försöka dra en skiljelinje och säga: ”Här står SAP och fackföreningsrörelsen och här står vpk.” Det är väl snarare så att man också inom fackföreningsrörelsen har synpunkter på dessa frågor som nära anknyter till de krav som vi fört fram här i riksdagen. Det kanske inte finns någon majoritet för dem inom fackföreningsrörelsen, men det är en helt annan fråga. Det försök som socialministern gjorde att dra en enkel skiljelinje tycker jag skall avvisas bestämt.
Herr talman! En saklig debatt om företagshälsovården är både angelägen och viktig. Det är många synpunkter som behöver utvecklas — jag har i mitt korta anförande bara hunnit skissera några av de väsentliga principiella framgångslinjerna, Den debatten skall vi alltså föra. Men vad jag har reagerat mot är försöket från kommunistiskt håll att misstänkliggöra de motiv som legat till grund för den fackliga rörelsens sätt att handlägga dessa frågor — den fackliga rörelsen som har träffat avtal i dessa frågor och gjort betydande insatser. Ni kan inte neka till att ni försöker misstänkliggöra allt detta. Det är det som jag reagerat mot.
Herr talman! I den sakliga debatt som försiggår inom fackföreningsrörelsen finns det opinion för de krav som jag har fört fram här, och jag har svårt att förstå varför dessa krav måste avfärdas med att vi misstänkliggör en sak. Här handlar det om en fortgående debatt i olika frågor. Det vore betydligt intressantare om socialministern bestred riktigheten av den kritik som jag har riktat bl.a. mot arbetsmedicinska institutet och mot de målsättningar som Svenska arbetsgivareföreningen har och som i alltför hög grad hittills har fått styra utvecklingen inom svenskt arbetsliv. Man kan väl säga att fackföreningsrörelsen då inte alltid hade tillräckligt klara egna målsättningar.

Herr talman! I år föreligger det nya bestämmelser i regeringsformen för granskningen av statsrådens ämbetsutövning och regeringsärendenas handläggning. Det är ett gammalt reformkrav som därigenom blivit genomfört och grundlagsfäst. I början på 1950-talet var det debatt om granskningsarbetet, eller dechargearbetet som man talade om, och det var starka krav på en reformering. Dessa krav ledde till att utskottet då tillsatte en delegation som skulle göra en översyn och överväga olika möjligheter till förnyelse. Delegationen kom med förslag, och utskottet hemställde till riksdagen att i skrivelse till Kungl. Maj:t begära en förutsättningslös utredning rörande dechargearbetet. Denna riksdagens hemställan överlämnades till författningsutredningen. När författningsutredningen 1963 slutredovisade sitt arbete framlade man också förslag till förändringar i detta hänseende. Vad författningsutredningen framförde mottogs under remissbehandlingen välvilligt. Det gjordes inga invändningar mot förslagen, och när grundlagberedningen fick sina direktiv angavs det att vad författningsutredningen hade föreslagit var sådant som skulle kunna ligga till grund för förändringar på detta område.

I stället skulle man införa ett nytt instrument i riksdagen, och det är det vi har fått fr.o.m., i år, nämligen misstroendeförklaring. Den gamla § 107 — Tjocka Bertha som den kallades — har alltså försvunnit. Härigenom skulle också utskottets granskningsarbete på sitt sätt kunna bli avdramatiserat. Med ingången av detta år är det inte längre ett dechargearbete i gammal mening som har bedrivits. Man kan väl knappast säga att det fortfarande är en decharge utan det är ett nytt instrument som har tillskapats.

Under de år som utskottet har bedrivit försöksverksamheten och alltså arbetat efter denna modell har rätt stora block av ärenden tagits upp. Jag kan nämna besvärsinstitutet, besvärstiderna, remissbehandlingen när det gäller besvär osv., vilket har granskats mycket noga. Det har även gjorts vissa påpekanden, och väsentliga förbättringar på det området har kunnat inregistreras. Vi kan väl också peka på frågan om sekretessbestämmelserna beträffande statsrådsprotokollen, som har varit föremål för granskning. Utskottet har dessutom varje år tillkännagivit vissa synpunkter som riksdagen har ställt sig bakom. Årets granskningsarbete kan sägas vara en fortsättning av denna verksamhet, som inte längre är en försöksverksamhet. Man får väl i stället utgå från att den granskning som har utförts i år kan vara vägledande för det fortsatta arbetet. Vi har i år framför allt fäst avseende vid en fråga, nämligen spörsmålet om information till medborgarna. Det fattas ju beslut av Kungl. Maj:t i många frågor, som är av betydelse för allmänheten, och utskottet har tagit upp vissa områden där det kan finnas skäl att fråga sig om informationen till allmänheten är tillräcklig. Vi har alltså i det här betänkandet relativt utförligt behandlat frågor om statsrådsprotokollens offentliggörande och tillhandahållande och om publicering av konseljbesluten samt vissa allmänna informationsfrågor. Dessutom har belysts frågor rörande Kungl. Maj:ts dispensgivning. Det finns personer som har trott att vi skulle vara ute efter att begränsa dispensmöjligheterna. Så är ingalunda förhållandet.

Vi har redovisat ett sådant ärende, där informationen närmast gick till ett branschförbund men där en utomstående tyvärr inte fick del av den förrän det var för sent. Frågan ordnades ändå upp, men om informationen redan från början varit mera fullödig, hade något sådant kanske inte behövt inträffa. Jag kanske också skall nämna att det nya innebär att man inte är bunden på samma sätt som förut till det senast förflutna året, vilket ju är det år granskningen närmast avser. Skall man granska praxis, så räcker det inte med ett år, utan man får gå bakåt i tiden för att studera utvecklingen. När det gäller granskningen av körkortsdispenser, visar bilagan att det rör sig om tre års granskning, På det sättet kan man ju få en fylligare bild, och man kan dra slutsatser som blir mera fullständiga.

Från dessa offentlighetsoch informationssynpunkter har utskottet också granskat utgivningen av författningar. Därvid har vi kunnat konstatera att det finns författningar som sätts i kraft mycket kort tid efter det att de har kommit ut från trycket. Det kan innebära att de nya bestämmelserna är okända för många.

Jag kan även peka på ett förhållande som inte minst riksdagsledamöterna har känning av, nämligen avlämnandet av propositioner till kammaren. Vi vet ju vilken oerhört stor anhopning det blir. Man frågar sig om den anhopningen är förorsakad av de utsatta tidsfristerna, 70 och 90 dagar. Det bör ju finnas mycket starka skäl för att regeringen skall lämna dem senare, Detta är ett område som behöver ses över, Vi har väl nu att räkna med att riksdagsåret regelmässigt sammanfaller med kalenderåret.

Därför har man här angivit att grundlagberedningen, som har«att arbeta ut ny riksdagsordning och ny regeringsform, bör ta upp dessa frågor till behandling och föreslå åtgärder som om möjligt skall åstadkomma en jämnare belastning i riksdagsarbetet. Vi har i år liksom tidigare ägnat uppmärksamhet även åt regleringsbreven. Det är ju de brev som går ut till myndigheter beträffande anslag och sådant som riksdagen beviljat för deras verksamhet. Där har utskottet pekat på olägenheter som uppstår för ämbetsverk och myndigheter liksom även för statsdepartementen och allmänheten, om dessa regleringsbrev i vissa fall inte blir expedierade förrän en tid av det nya budgetåret har förflutit. Utskottet har understrukit att dessa regleringsbrev i god tid bör expedieras innan deras tillämpningsperiod börjar. Utskottet har kunnat inregistrera att det ändå skett en avsevärd förbättring i förhållande till vad som var fallet tidigare. Vidare finns det en avdelning där vi har en grupp ärenden som enskilda medlemmar av utskottet ansett böra genomlysas. Vi har kallat den ”Övriga ärenden”. Där förekommer också fem reservationer. Dessutom finns det ett särskilt yttrande, Utskottsmajoriteten har när utskottet granskat dessa ärenden för sin del icke funnit anledning att göra några särskilda uttalanden, Dessa frågor kommer att bli belysta senare under debatten. Med detta, herr talman, har jag försökt ange det nya som vi har att syssla med. Jag hemställer, herr talman, att detta betänkande måtte läggas till handlingarna,

Herr talman!

Nytt för året är emellertid att de nya grundlagsreglerna gäller för första gången och att den försöksverksamhet som vi har haft under de senaste åren nu går över att bli en ordinarie verksamhet. Grundlagsreglerna innebär att granskningen skall vara administrativt och inte politiskt inriktad. Den nya ordningen innebär att betänkandet alltså inte längre är ett dechargememorial — det innehåller nu inte så mycket dramatiskt stoff som under gångna tider. Men det innehåller i stället så mycket mera nyttig information, nyttig både för riksdagens ledamöter och för svenska folket. I granskningsmemorialet 1969 tog utskottet upp publiceringen av konseljbesluten. Inom statsrådsberedningen startades efter det initiativet utarbetandet av riktlinjer för publicering av konseljbesluten. Det sades då att riktpunkten skulle vara att ge just de myndigheter och grupper av enskilda som kunde ha intresse av ett visst avgörande i Kungl. Maj:ts kansli möjlighet att på ett effektivt sätt nås av denna information. Den informationsverksamheten har sedan byggts ut på olika sätt, som framgår av det föreliggande utskottsbetänkandet. I år har utskottet tagit upp en annan intressant sida av regeringens verksamhet, nämligen dispensrätten.

Vilka omständigheter kan åberopas? På vilka lagstiftningsområden kan man inte räkna med att få dispens? Det är sådana frågor som det naturligtvis har betydelse att man kan få svar på. Att sprida kännedom om det är en viktig information både till myndigheter och till enskilda.

Vissa dispensansökningar har kunnat bifallas i betydande utsträckning, beroende på de speciella omständigheterna. Det har gällt exempelvis ansökningar om befrielse från den särskilda investeringsavgiften för oprioriterade byggen. Som framgår av betänkandet har inte mindre än 600 sådana ansökningar kommit in, av vilka mer än hälften har kunnat bifallas, Härutöver har utskottet behandlat ett antal övriga ärenden. I ett par fall har utskottet gjort vissa erinringar. Det gäller ärendet angående Statsföretag AB. Där har utskottet uppmärksammat att den information till riksdagen som förutsattes i riksdagsbeslutet hösten 1969 inte har lämnats under 1970, Utskottet säger att det utgår ifrån att sådan information kommer att lämnas i år. Den styrelseberättelse som nu föreligger är ju den första för koncernen, och den kan givetvis bli utgångspunkt för en mera omfattande information. Jag förutsätter att denna kommer till stånd. Ett annat sådant ärende gäller de åtgärder som Kungl. Maj:t har vidtagit med anledning av riksdagsskrivelser. Utskottet säger att ett antal fall, där det har kunnat frågasättas om riksdagens viljeyttringar blivit vederbörligen beaktade, har varit föremål för överläggning men ej föranlett något särskilt uttalande av utskottet. En hel del av dessa riksdagsskrivelser gäller ju riksdagsbeslut om begäran hos Kungl. Maj:t av utredning i en viss fråga, och konstitutionellt förhåller det sig på det sättet — som också framgår av riksdagsbeslutens formulering — att här har Kungl. Maj:t inte någon skyldighet att villfara riksdagens begäran. Herr talman! Med dessa korta reflexioner hemställer även jag om att utskottets betänkande lägges till handlingarna,

Herr talman! Årets betänkande om granskning av statsrådens ämbetsutövning och regeringsärendenas handläggning kan kanske med visst skäl få beteckningen ”magert om armar och hals”. En jämförelse med vad som hände under S. A. Hedins berömda period, då under ett fåtal år ett 5S0-tal reservationer och 12 å 15 anmärkningar förekom, tyder ju på en något nedsatt aktivitet hos dagens konstitutionsutskott. Men en sådan jämföresle är inte riktigt rättvis, eftersom det också varit långa perioder då konstitutionsutskottet icke avgett något uttalande alls, när vad som då hette dechargebetänkandet har varit blankt. Nå, beror nu årets relativt knapphändiga betänkande på att regeringen är förträfflig och till alla delar perfekt, eller beror det på att oppositionen är tandlös och tuggar välling? Jag vill, som herr talmannen förstår, inte ansluta mig till någon av dessa teorier helt och hållet. Jag tror att det vore ganska lätt att bland 25 000 ärenden — det vore märkligt annars — finna händelser som borde ha föranlett en mer genomgripande granskning och kanske en omförmälan eller ett uttalande av något slag. Jag skulle också personligen gärna ha sett ett mera kraftfullt uttalande i vissa frågor från den samlade oppositionen, men det är en sak för sig. Enligt den praxis vi nu har är emellertid de stora politiska frågorna knappast lämpliga att angripa via konstitutionsutskottet och dess granskning. De kommer upp på annat sätt. Jag skall ta några exempel. Regeringens hattande och fnattande — förlåt uttrycket — i EEC-frågan, då vad som hände i november plötsligt befanns vara högsta orätt i början av våren, är något som hade kunnat politiskt diskuteras, Industridepartementets svindlande affärer är en annan sak. Agerandet på arbetsmarknaden, inhoppet och den uppenbara bristen på opartiskhet vid behandlingen av i och för sig enligt lag jämställda organisationer är en tredje sak, och sanden i maskineriet i utbildningsoch undervisningssystemet är en fjärde. Men allt detta har ju tagits upp delvis i andra sammanhang och kommer att tas upp även i fortsättningen, och det är knappast konstitutionsutskottets sak att här ytterligare gripa in. Som utskottets värderade ordförande har framhållit, befinner vi oss i ett nytt skede, och jag skall något ögonblick stanna inför detta.

En parentes må jag göra här.

Det har icke prövats, men det är väl inte troligt att det kommer att förbli oprövat under alltför lång tid. I år har det alltså inte ansetts vara någon anledning att begagna sig av detta institut än så länge — det kan ju användas varje minut och varje timme, Utskottets granskningsplikt står kvar i den nya konstitutionen. Enligt § 105 regeringsformen åligger det konstitutionsutskottet ”att årligen, så ock eljest när skäl därtill föreligger, meddela riksdagen vad utskottet vid sin granskning funnit förtjäna uppmärksamhet. Riksdagen äger i anledning därav göra framställning till Konungen.” Den granskning som alltså är ålagd utskottet har — och här kan jag instämma i vad herr vice ordföranden och herr ordföranden sade — denna gång mer inriktats på administrativ praxis än på politiska sakfrågor. Jag tycker det är ganska värdefullt att vi nu flera år i rad har fått till stånd denna koncentrerade inmutning — om jag får kalla det så — av vissa fält inom administrationen. Det är rätt intressanta frågor som här har kommit fram och blivit dokumenterade, och betänkandena bör i denna del vara till stor nytta för den förvaltande verksamheten och för alla sakägare i detta land. Det är också värdefullt att denna del av arbetet har kunnat bedrivas praktiskt taget under enighet. En del av förtjänsten härför tillkommer enligt min mening utskottets ordförande.

En särskild sekretessgrund måste till för detta. Avgöranden av regeringen eller av statsråd i fråga om administrativa besvärsärenden bör nå fram till allmänheten, Detta är faktiskt en jämlikhetsfråga. Det skall ju inte vara så att de som har goda advokater — eller kanske en viss företagsamhet utöver vad andra har — kan komma i gynnad ställning, utan medborgarna bör vara likställda.

Även om det inte är fråga om att ändra på dispensinstitutet är det dock fråga om information, som herr Pettersson i Visby underströk. Svensk författningssamlings öden är faktiskt litet allvarligare kanske, därför att det är ett primärt krav att en lag inte skall träda i kraft förrän det finns möjlighet att ta del av innehållet i lagen. Visserligen ingår det i juristutbildningen att lära sig att okunnighet om lagen skyddar ingen, men denna regel får inte tolkas så, att det icke skall finnas möjlighet för den som vill studera innehållet i en lag att få göra det. Därför tycker jag det är ganska betänkligt när det trots upprepade framställningar från konstitutionsutskottet under 1960-talet fortfarande är en sådan betydande eftersläpning i publiceringen av Svensk författningssamling och inte minst registren till denna. Här vore för ett mer aggressivt utskott t.o.m. en anledning till misstroendevotum, men utskottet har väl velat avvakta vad som sker i fortsättningen och hoppas på bättring. Jag skall till sist säga, herr talman, att jag förstår om de nya kamrater i kammaren som har kommit detta år kanske är litet besvikna över att inte blod flyter i denna granskningsdebatt, att icke huvuden rullar. Men det är faktiskt kanske inte det väsentliga i det här sammanhanget. De kommer att finna anledning till så mycket större besvikelse som det inte ens blir yrkanden om votering såvitt jag förstår — i varje fall inte från den meningsriktning jag företräder — rörande de avgivna reservationerna. Men detta är inget prejudikat för framtiden — det är bara ett utslag av att vi befinner oss i en skalömsningsperiod och en period av anpassning efter nya regler, och då kan man pröva och se, Allra sist vill jag, herr talman, uttala mitt livliga beklagande över att regeringsbänken är tom. Praxis för statsråd vid minoritetsanmärkningar har varit växlande. Många statsråd har beflitat sig om att komma hit och svara på kritiken, andra har underlåtit det. Men när det finns enhälliga uttalanden från konstitutionsutskottet beträffande praxis i departement och förvaltning, då tycker jag att någon ledamot av regeringen skulle kunna ha tillfälle att vara här och deklarera hur regeringen ser på dessa uttalanden från riksdagens enhälliga konstitutionsutskott.

Herr talman! Jag har under min första riksdagssession fått möjlighet att delta i konstitutionsutskottets granskningsarbete. Efter att här ha lyssnat till tre av utskottets veteraner känner jag ett behov av att markera en något annorlunda syn på betydelsen av det här arbetet, på betydelsen av den här delen av riksdagens kontrollmakt. Jag uppfattar nog inte, herr Hernelius, resultatet av konstitutionsutskottets granskningsarbete som magert. De ämnen som vi där har tagit upp under rubriken Övriga ärenden är viktiga i sak, och regeringens behandling av dem förtjänar intresse och uppmärksamhet. Konstitutionsutskottets granskningsarbete har, som utskottets ordförande inledningsvis påpekade, inriktats på administrativ praxis i handläggningen av regeringsärendena, I punkterna 4—6 gör utskottet vissa påpekanden om en otillfredsställande administrativ praxis inom Kungl. Maj:ts kansli. Det gäller utgivandet av Svensk författningssamling, där utskottet pekar på att ca 400 författningar har publicerats mindre än en Nr 87 vecka innan dessa författningar skulle träda i kraft, och det gäller också Fredagen den expedieringen av regleringsbreven, där utskottet med anledning av 1970 14 maj 1971 års praxis anser sig böra påpeka att dessa brev måste expedieras i god tid Granskning av statsinnan de skall börja tillämpas. rådens ämbetsutöv Vidare gör utskottet ett viktigt konstaterande när det gäller tiderna ning m.m. för avlämnande av propositioner. Utskottet påpekar att anhopningen av avlämnade propositioner framför allt under vissa tider i april ”innebär stora olägenheter för riksdagsarbetet”. Med hänsyn till detta problemkomplex” stora betydelse vill jag ordagrant återge vad utskottet anfört i det sammanhanget.

Det är därför av stor vikt att undersöka vilka möjligheter som står till buds för att åstadkomma en jämnare belastning i riksdagsarbetet.

Så långt är alltså utskottet glädjande nog helt enigt. Utskottet skriver vidare, också i full enighet, att det kunnat ifrågasättas om riksdagens viljeyttringar alltid har blivit vederbörligen beaktade, men detta har inte i och för sig föranlett något särskilt uttalande av utskottet. I ett särskilt yttrande av herr Ahlmark och mig har vi tagit fram ett exempel på en riksdagsskrivelse, som enligt vår mening inte har blivit vederbörligen beaktad. Det gäller riksdagens krav på en utredning om rökningen, där regeringen trots viljeyttringar från riksdagen både 1968 och 1970 vid senaste årsskiftet ansåg sig kunna meddela att frågan om en speciell tobaksutredning nu var utagerad. Även om det i speciella fall kan vara försvarbart av regeringen att inte tillsätta en begärd utredning måste detta dock vara undantag, och vi kan inte i detta fall se att det finns några speciella, sakliga skäl för att låta bli att tillsätta den av riksdagen begärda utredningen. Rent principiellt vill jag säga, att eftersom riksdagen ju i så hög grad måste låta sina meningsyttringar ta formen av utredningskrav, så måste det vara ett rimligt krav på en god administrativ praxis att dessa utredningar också kommer till stånd. Naturligtvis är det för den politiska oppositionen av särskild betydelse att man tillämpar en sådan praxis, och mot den bakgrunden blev jag ganska förvånad över de synpunkter som företrädaren för det största oppositionspartiet hade på denna punkt. Jag tycker nog att han var väl lakonisk. Ytterligare en punkt som berör riksdagens ställning och rättigheter är 11 reservationen D, som rör ett beslut av Kungl. Maj:t om en begränsning i ämbetsverkens rätt att utfärda tillämpningsföreskrifter. Vi anser att beslutet om en generell underställningsplikt skulle ha förelagts riksdagen, inte minst med hänsyn till frågans vikt.

Jag tror att det bör vara en huvuduppgift för konstitutionsutskottet att genom sin granskning av statsrådsprotokollen beivra sådan administrativ praxis inom kanslihuset som missgynnar riksdagen. Jag hoppas, herr talman, att vi i enighet skall kunna låta den principen vara vägledande för det nya dechargearbetet.

Herr talman! Innan jag går in på vad som är syftet med min återkomst i talarstolen, nämligen reservationen A, skall jag bara till herr Molin säga att han kanske hörde litet slarvigt vad jag sade. Jag sade ”magert om armar och hals”. Det är en viss skillnad. Nu skall jag emellertid gå in på reservationen A. Jag ber att få hänvisa till vad som där anförs. Det är i korthet följande: Under förarbetena till gällande fullmaktslag var man överens om att prisreglering vid sidan av krigsoch krigsfarefallen förutsätter ett påtagligt krisläge med otvetydig fara för en inflationistisk prisstegring. Man underströk också att man i sådana här sammanhang i första hand borde tillgripa generellt verkande medel av finansoch penningpolitisk karaktär men att prisreglering vid sidan av dessa var av betydelse. Den 28 augusti, när valrörelsen började komma in i ett minst sagt intensivt skede, kom då med stöd av denna fullmakt en kungörelse om partiellt prisstopp. Samtidigt försäkrade emellertid regeringsledamöter i kommentarer till just detta att den allmänna ekonomin utvecklats på ett tillfredsställande sätt. Men om så hade varit fallet hade ju förutsättningar för en tillämpning av kungörelsen inte förelegat.

Man kan inte, som skedde i det uttalandet och också i andra, vifta bort det med att det här blir fråga om en politisk tolkning som riksdagen sedan får göra och inte något annat. Ett sådant försök att rida på två hästar på en gång — att dels säga att ekonomin är tillfredsställande, dels säga att den är så dålig att vi med hjälp av denna specialregel måste införa ett prisstopp — är icke överensstämmande med författningens anda och mening.

Herr talman! Den här frågan behandlade vi i höstas, varvid även frågan — Fredagen den om lagligheten prövades; det var bl.a. bankoutskottet som hade det 14 maj 1971 uppdraget. Det finns i handlingarna angivet att de farhågor, som herr Hernelius hyser, att det skulle vara olagligt, torde vara ogrundade. Granskning av stats

Herr talman! Som betonas i reservationen är det en viss skillnad på att införa ett prisstopp och att upphäva detsamma när det väl har införts. Då har ju en administrativ apparat satts i gång. Åtskilliga personer har med anledning av detta prisstopp tvingats vidta dispositioner av olika slag, och en möjlighet till återgång för dessa finns i flertalet fall inte. Låt mig ta ett mycket enkelt exempel, herr talman! Om riksdagen skulle ge fullmakt åt regeringen att höja priserna på sprit och regeringen höjde priset på brännvin med 10 kronor per butelj och riksdagen skulle pröva detta två månader senare — är det då troligt att riksdagen skulle ha stora möjligheter att ingripa utan att riskera regresskrav från någon som under tiden konsumerat brännvin till det högre priset? Det väsentliga i denna fråga är det, att om regeringen å ena sidan i valrörelsen säger att allt är bra med ekonomin, då kan den inte samtidigt åberopa förefintligheten av ett krisläge som skäl för ingrepp enligt lagar som är tillkomna för krislägen. Det är bakgrunden för anmärkningen och den kvarstår.